Fru talman! Gunilla Svantorp har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att ta initiativ till för att minska ojämlikheten i den svenska skolan och säkerställa att alla barn oavsett bakgrund faktiskt klarar skolgången med minst godkända betyg. Regeringen har genomfört flera stora skolreformer i syfte att förbättra resultaten i skolan, men ansvaret för skolan delas mellan staten och huvudmännen. Riksdag och regering anger mål och riktlinjer som gäller för alla skolor, och detta regelverk ska garantera utbildning av hög kvalitet för alla. I skollagen regleras det även att utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Av grund och gymnasieskolans läroplaner framgår det att likvärdigheten inte innebär lika resurser till alla utan att resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar. Jag vill dock understryka att det inte är staten utan kommunerna som ansvarar för att skolorna får de resurser som behövs för en likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet. Regeringen gav i slutet av 2012 Skolverket i uppdrag att genomföra en fördjupad studie av hur kommunerna fördelar sina resurser till kommunala och fristående grundskolor. Syftet med studien är att få en tydligare bild av hur skolhuvudmän och enskilda skolor anpassar resursfördelningen till elevernas olika behov för att alla elever ska ges förutsättningar att uppnå målen för utbildningen och utvecklas så långt som möjligt, oavsett kön eller bakgrund i övrigt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 september 2013. Inom Regeringskansliet ses regelverket för närvarande över. Regeringen avser därför att återkomma till riksdagen med förslag om förändringar i skollagen för att förtydliga att kommunerna i sin fördelning av resurser till skolorna bör ta hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka utbildningsministern för svaret. Jag hoppas att ministern har läst den rapport som LO-distriktet Örebro och Värmland tagit fram och som jag hänvisar till i min interpellation. Den handlar om sambandet mellan skola, uppväxtvillkor och arbetslöshet och visar att andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan i mitt hemlän Värmland ökat från 9,2 procent 2006 till 11,5 procent 2012. I Sverige som helhet är siffrorna ännu sämre. Där landar vi på drygt 12 1⁄2 procent för 2012. Jag är medveten om att det är kommunerna som har huvudansvaret för skolan, men jag är också medveten om att det är Jan Björklund som är ansvarig för skolväsendet i Sverige och har så varit i sju år. Uppenbarligen går det inom andra områden att ändra saker och ting ganska fort om man pekar med hela handen. Hela utbildningsutskottet har i olika omgångar besökt Nossebro skola i Essunga där de på några få år lyckats med att ändra resultaten från att ha varit sämst i Sverige till att i dag ligga bland de bästa i landet. Det gjorde man genom att politikerna ställde upp mål för vad de ville nå, och målet var självklart att alla eleverna skulle gå ut nian med godkända betyg. Sedan litade man på sin personal och lät dem organisera arbetet och jobba på. Hela tiden ställde nämnden och kommunstyrelsen kontrollfrågor som visade om de var på väg åt rätt håll. I stället förstärkte man med personal i klassrummet så att det oftast var två lärare på plats samtidigt. Därmed inkluderade man alla barnen och fick mycket bättre resultat för alla barn. Mycket viktigt var också samarbetet med högskolan. Visst går det att peka med hela handen och ändra ganska fort om man vill. Extra roligt för Nossebro är - det har bäring på det som jag frågade om när jag ställde min interpellation - att de ser att de goda resultaten följer med upp i åldrarna. Det ger ungdomarna mycket bättre möjligheter att klara sig när de sedan kommer ut på arbetsmarknaden. Det skulle vara intressant att höra vad utbildningsministern tycker om den synvända som gjordes i Nossebro. Orsaken till att jag skrev interpellationen är oron för vad som ska hända. Skolan ska ju uppväga skillnader i elevernas förutsättningar så att de kan tillgodogöra sig utbildningen. Skolverkets lägesbedömning från maj i år visar att utvecklingen går åt rakt motsatt håll, vilket bekymrar. Det blir allt större skillnader mellan skolorna och mellan eleverna, och föräldrarnas utbildningsbakgrund blir alltmer avgörande för hur det går för barnen i skolan, detta trots att skollagen har höga och tydliga mål. Skolsystemet kompenserar inte längre. Det oroar mig, och det borde oroa utbildningsministern. Jag skulle därför vilja att utbildningsministern utvecklade sitt svar lite grann.
Fru talman! Det finns inget som oroar mig så mycket som de sjunkande resultaten i den svenska skolan. Det är därför det har genomförts fler reformer än någonsin under de år som jag varit utbildningsminister. Vi får gå tillbaka till 1840-talets folkskolereform för att hitta motsvarande reformambitioner på skolområdet. Bakgrunden till reformerna är precis de problem som Gunilla Svantorp tar upp, att resultaten har sjunkit. Nu säger Gunilla Svantorp att de sjunkit sedan 2006. Interpellanten har säkert särskilda skäl att peka ut 2006. Då kan jag berätta att de sjunkit oavbrutet sedan 90-talets början. De sjönk allra mest före 2006, men det lämnar vi därhän. Resultaten har sjunkit i 20 år. Det är därför vi gör alla dessa stora reformer - ny skollag, ny lärarutbildning, nytt betygssystem, nya läroplaner, ny gymnasieskola, ny läroplan för förskolan, lärlingsutbildning, nationella prov i grundskolan upprepade gånger för att hålla koll på att eleverna utvecklas väl, reform om särskilt stöd, fler speciallärare och så vidare. Vi gör en lång rad reformer för att höja resultaten och stärka likvärdigheten. Dessa reformer genomförs nu, precis som interpellanten sade. Första gången eleverna fick slutbetyg i årskurs 9 enligt det nya systemet var för ett par veckor sedan. Det är klart att det ännu inte har påverkat slutresultaten i svensk skola. Man mäter slutresultat i skolan när eleverna går ut nian. Det är en registrering av resultaten. Det är så vi mäter gymnasiebehörighet; det var det Gunilla Svantorp gjorde. Om man nu reformerar hela den svenska grundskolan, som det tar nio år att gå igenom, tar det tid innan reformerna går att avläsa i form av ökad gymnasiebehörighet. Det tålamodet måste vi ha. Samtidigt är min bedömning att de genomförda reformerna inte räcker. Det behövs ytterligare ett antal reformer. Vi behöver till exempel gå längre ned i åldrarna med betygen. Vi borde förstatliga skolan för ökad likvärdighet och lagstifta om en socioekonomisk resursfördelning. En lång rad reformer återstår alltså. Gunilla Svantorp talar om Nossebro. Jag har också studerat det exemplet. Gunilla Svantorp talar om att vi borde ha respekt för lärarnas professionella frihet, för att i nästa andetag be mig peka med hela handen och säga att alla borde göra som Nossebro. Det är klart att det finns en rätt stor målkonflikt i detta. Att exakt identifiera när resultaten stiger eller sjunker och att exakt identifiera en viss orsak är med förlov sagt inte alltid enkelt. Det är ofta komplexa orsakssammanhang. Om det vore så enkelt som att alla borde göra som Nossebro hade alla regeringar sagt det för länge sedan. Men så är det inte riktigt. Det vore dessutom verkligen att inskränka lärarens professionella frihet att gå in och styra exakt och rent av bestämma huruvida eleverna ska sitta inne i eller utanför klassrummet, som Gunilla Svantorp nämnde. Snacka om att detaljstyra pedagogiken! Det vill jag inte göra. Finland har en helt annan modell för specialundervisning än Nossebro, och de är bäst i världen. Att det skulle vara så enkelt som att just Nossebros modell är vägen till frälsning för alla tror jag inte på. Det är mer komplext. Vi har gjort omfattande reformer, men vi behöver göra mer. Det Gunilla Svantorp och hennes parti har gjort under de här sju åren är att rösta nej till i stort sett alla reformer. Med er vid makten hade vi suttit kvar i den politik som skapade problemen. Vi vidtar nu aktiva åtgärder för att komma ur problemen.
Fru talman! Jan Björklund förnekar sig inte. Jag kan inte minnas att vi socialdemokrater skulle ha röstat nej till hans reformer. Däremot finns det kanske andra partier som gjort det. Socialdemokraterna har inte gjort det. Vi har haft synpunkter på vissa delar av reformerna, men vi har inte röstat nej till alla reformer, som ministern står och säger. Nossebro är ett exempel på att man genom att sätta upp tydliga politiska mål också har uppnått resultat. Man har inte varit inne och detaljstyrt. Om Jan Björklund hade läst den rapport som Högskolan i Borås skrivit efter detta nu avslutade projekt skulle han ha sett att det inte finns en enda politiker som har detaljstyrt någonting. I stället har man gett lärarna väldigt stor frihet. Man har satt upp ett mål: Hit ska ni nå, det här ska vi uppnå! Det är helt fel att säga att vi har detaljstyrt. För barn som kommer från hem där föräldrarna bara har grundskoleutbildning är risken i dag nästan 50 procent att de inte når målen i grundskolan och inte kan göra något eget val till de nationella programmen. Då kan man inte säga att det måste få lov att ta tid och att det kommer att ta många år innan vi ser att reformerna gör någon skillnad, utan då måste man tala om att det inte är okej och att vi inte kan ha det så här. Rapport efter rapport visar att det är de barn som inte tar sig vidare till gymnasiet som sedan hamnar på socialkontorens försörjningslistor. Då kan man inte bara vara nöjd och säga: Nu har jag gjort det jag kan - nu får vi avvakta, se och vänta. Det kan låta som en självklarhet att resurser ska fördelas efter behov, men så är det inte i dag. Därför har vi socialdemokrater flera år i rad i våra kommittémotioner föreslagit att resurser ska fördelas efter behov, inte i form av en rak skolpeng, och att det ska skrivas in i skollagen. Det är glädjande att nu läsa i svaret att man har tagit till sig våra synpunkter och att regelverket ses över. Dessutom hörde jag just - om jag inte hörde fel - ministern säga att det ska bli så som vi i flera år har föreslagit. Väldigt mycket av ministerns reformer handlar om mätning, och om man vill se negativt på det, om sortering av barn i sådana som fungerar bra och sådana som fungerar mindre bra. Det är det vi har varit kritiska mot. Ministern måste svara på hur skolpolitiken ska ändras, så att de som behöver allra mest stöd i skolan också ska få det för att kunna klara sin skolgång, skaffa sig en gedigen utbildning och sedan få ett jobb. Det är den allra viktigaste fråga vi har att diskutera här i dag, och då kan vi inte säga att vi måste vänta och att det måste få ta tid innan reformerna sätter sig. Under tiden hinner jättemånga ungdomar sluta skolan och gå ut i absolut ingenting. Den rapport som jag hänvisar till gäller bara ett län, men det ser likadant ut i alla län. Jag är djupt bekymrad. Det tycker jag att utbildningsministern också borde vara, i stället för att säga att det tar tid och att man måste ha tålamod. Jag kan inte ha tålamod när jag ser att ungdomarna ramlar utanför systemet. Vi har alltså sagt ja till de flesta reformer som har genomförts, men vi har haft synpunkter. Reformerna behöver vara betydligt mer genomarbetade innan de kommer hit till riksdagen än vad som varit fallet. År 2010 antog vi en ny skollag. Sedan dess har riksdagen ombetts att ändra på den tre eller fyra gånger - jag kommer inte riktigt ihåg. Det skapar inte heller arbetsro i skolan. Man behöver arbeta och diskutera över blockgränserna, för det här är en så viktig fråga.
Fru talman! Socialdemokraterna föreslår ännu fler förändringar av skollagen. Det skulle bli ytterligare förändringar om era motioner bifölls. Och det behövs också ständigt ytterligare förändringar. Det är inte färdigreformerat. Att vi hela tiden ändrar och gör nya reformer beror på att vi inte är nöjda, Gunilla Svantorp. Samtidigt måste man ha respekt för att det tar tid innan reformerna ger effekt om man förändrar läroplan och lärarutbildning. Det finns inget sätt att ändra på detta faktum. Det gjordes reformer på 90-talet, först med Göran Persson som skolminister och sedan under borgerlig regering. Det tog årtionden innan de satte sig. Kommunaliseringens effekter ser vi först nu. De är katastrofala, Gunilla Svantorp. Vad drar ni för slutsatser av det? Det har blivit så olika mellan kommunerna. Är det bra? Ni har röstat nej till betyg från årskurs 6, Gunilla Svantorp. Ni kommer inte ifrån att ni var emot det. Socialdemokraterna röstade nej till hela den nya skollagen. Det är sant. Med er vid rodret hade ingenting hänt. Gunilla Svantorp säger att hon är otålig. Men det finns inga egna förslag på vad som ska göras, och de reformer som nu är beslutade och som är de största på 150 år har ni röstat nej till. Ni är just nu kritiska på fyra punkter. Det första är att det är för mycket reformer. Det andra är att det är för lite reformer. Det tredje är att det går för fort. Det fjärde är att det går för långsamt. Vad är ni egentligen kritiska till? Ni hojtar, viftar, ropar och kallar till möten. Men ni har inget eget alternativ. Framför allt är ni väldigt oeniga med de båda andra rödgröna partierna. Vänsterpartiet vill helt förbjuda betyg i skolan och avskaffa läxorna. Hur ser ert alternativ ut, mer än att ni är oroliga? Jag är bekymrad över läget, men vi gör mängder av reformer för att räta upp det, och reformerna har ett mycket starkt stöd i forskning. De kommer att leda till att skolresultaten vänder. Jag skulle önska att de vände över en natt, men så är det inte. Det handlar om nio år i grundskolan och tre år i gymnasiet. Elever lär sig hela tiden. Summan av det man lär sig registreras i slutbetygen. De höjs inte över en natt för att vi beslutar om en ny läroplan. Det är en långsiktig process. Vi vill göra ännu mer reformer. Det enda ni gör är att gnälla och rösta nej.
Fru talman! Det är väldigt spännande att höra på minister Björklund. De senaste gångerna vi har ändrat på någonting i reformer som Björklund beslutat om har det handlat om förslag på förbättringar som kommit från oss. Ministern ska inte komma och säga att vi inte har några förslag. Vi har jättemånga bra förslag, och ett efter ett tar Björklund själv in dem i sina reformer när han ändrar på dem. Det som är märkligt när man debatterar med minister Björklund är att allt som är fel med skolan är Socialdemokraternas fel och att allt som är gott beror på Björklunds nya reformer, som så småningom, om vi har tålamod och tid, kommer att slå igenom och göra att det blir mycket bättre. Jag skulle önska att vi tog skolan lite mer på allvar, att vi bestämde oss för att detta är för viktigt för att göra partipolitik av. Björklund hänvisar hela tiden till att den gamla skolan var så dålig. Jag har hört Björklund säga många gånger att han kommer från ett textilarbetarhem, gick i skolan på den gamla tiden men ändå har tagit sig vidare. Vi är ungefär lika gamla, tror jag, och även jag kommer från ett arbetarhem och har tagit mig vidare i livet. Den gamla skolan kan alltså inte ha varit helt fel, med tanke på var vi har hamnat i dag. Men den skolan finns inte kvar. I dag har vi en sorteringsskola. Vi sorterar barn väldigt tidigt, och det är inte bra. I våra skolor tog vi oss vidare. Även om vi hade en tvåa tog vi oss vidare i livet. Det gör man inte i dag. I dag får man ett IG och får höra att man inte duger. Men i själva verket är det sorteringsskolan som inte duger. Vi måste titta mer på vad vi ska göra för de barn som har svårigheter i stället för att sortera ut dem. Så kan vi bara inte göra. Jag skulle vilja att du avslutar ditt inlägg med att säga någonting om den rapport som interpellationen handlade om. Vad ska vi göra för dem som ramlar ur skolan och som vi sedan ser inte tar sig vidare in i arbetslivet?
Fru talman! Där kom det på slutet. Det var betygen det var fel på. Det är betygssystemets och betygens fel. Sorteringsskola var samma som att vi har betyg. Några blir underkända. Så är det med betyg. Det är innebörden i betyg. Eleverna får lite olika betyg beroende på vad de presterar. Det är innebörden i betyg. När det kom till sist var det vad som var fel. Det är precis så det är. Ni vill gå tillbaka till en skola utan några kunskapskrav. Det är vad det handlar om. Vad bra att du sade det, Gunilla Svantorp. Det är framför allt från gymnasieskolan som utslagningen sker när eleverna kommer upp i övre tonåren. Jag tror att kravet att alla ska tvingas bli högskolebehöriga har varit förödande. Jag har sagt det många gånger. Forskningsinstitutet IFAU säger att det är förödande. En av de viktigaste orsakerna till att Sverige har en högre ungdomsarbetslöshet än andra länder är att vi ställer ett krav att alla ska bli universitetskompetenta i Sverige. Socialdemokraterna vill dessutom göra gymnasiet obligatoriskt. Det innebär att vi som enda land i världen skulle lagstifta om att tvinga alla att läsa in universitetskompetens. Vad kommer detta förakt för yrkesarbetarutbildningar ifrån hos Socialdemokraterna? Det är ett parti som är uppbyggt som och kallar sig för arbetarparti, men ni verkar skämmas för yrkesutbildningar. Varför då? Den stora utslagning som gör att övergången till arbetsmarknaden är besvärlig är att många ungdomar inte är så teoretiskt skolmotiverade längre i 16-, 17 och 18-årsåldern. Det finns ingen plats för dem i utbildningsväsendet. Vi har avskaffat yrkesinriktade utbildningar. Allt handlar om att man ska läsa teori och bli högskolebehörig. Där ligger den stora feltanken. Det är där problemet finns. Det är bakgrunden. Det skriver inte LO i sin rapport. Bakgrunden till problemen är att Sverige har valt en helt unik modell. Studera Österrike, Tyskland, Nederländerna och Danmark. De har lägre ungdomsarbetslöshet. De har lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar. De kräver inte att alla ska bli akademiker.